Fru talman! Olof Palme skyndade sig att säga att det bara var exportuppgången som man hade uttalat sig positivt om. Jag står fast vid uppfattningen — som jag tycker att Olof Palme och jag kan vara överens om — att om exportuppgången inte hade kommit efter denna våldsamma devalvering ovanpå den devalvering som vi hade genomfört, skulle vi ha drabbats av en katastrof. Men Olof Palme säger att jag bara uttalade mig om exportuppgången — skall jag uppfatta det så att Olof Palme instämmer i att regeringen har misslyckats på de punkter som jag i övrigt räknade upp och som statsministern alls icke kommenterade? Statsministern frågar mig om inställningen till devalveringar över huvud taget, eftersom jag bevisligen kritiserade er för denna våldsamma devalvering hösten 1982. Vi vet alla, att om en devalvering skall lyckas, måste den leda till att vi direkt tar köpkraft från alla, att vi sänker reallönerna. Om devalveringen inte får leda till sänkta reallöner, kommer den att misslyckas. Det är ju det problemet som ni i dag är så djupt inbegripna i, när ni först nu har tagit upp dessa överläggningar med arbetsmarknadens parter. Devalvering leder också nära nog undantagslöst till inflation. Vi mötte inflationen genom att sänka momsen. Men om ni nu känner denna oro — och jag förstår er — varför gick ni ut och träffade ett avtal på den offentliga sidan som bevisligen ligger över det ni ansåg vara förenligt med det samhällsekonomiska utrymmet? Den frågan har ni aldrig svarat på. Sedan säger Olof Palme att det skulle vara ett exempel på hur vi på den icke-socialistiska sidan ägnar oss åt konfrontationspolitik, när vi säger att vi inte ger upp kampen mot löntagarfonderna.

I den situationen kastar Olof Palme beskyllningar mot oss, som har velat behålla den gamla ordningen i ekonomin, och säger att det är vi som har startat konfrontationen. Det är i sanning belysande för Olof Palmes sätt att föra debatten! Olof Palme kan lugnt räkna med att vi för vår del kommer att fortsätta kampen för att få de kollektiva löntagarfonderna ut ur systemet. Jag vill sedan ställa en fråga till statsministern. Vi har nu en högkonjunktur. Vi har en mycket uttalad, snabb uppgång med positiva effekter på vår export och naturligtvis också på totalproduktionen. Självfallet konstaterar vi också positiva effekter på produktiviteten, eftersom näringslivet har kunnat börja utnyttja den kapacitet som var ”ledig”. Men vad är det som gör att Olof Palme inte ägnar ett ord åt det faktum att vi i denna högkonjunktur har en sådan hög arbetslöshet — 137 000 arbetslösa — att fler människor är föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder än tidigare och att vi har ett stort budgetunderskott? Om detta är utmärkande för högkonjunktursituationen, hur ser Olof Palme på det manöverutrymme som regeringen har kvar när lågkonjunkturen kommer? Om man inte lyckas med att vidta åtgärder så att budgetunderskottet minskar och så att man får ut ur systemet alla dessa arbetsmarknadspolitiska satsningar, kommer vi att stå i en nära nog hopplös situation den dag lågkonjunkturen kommer. Och ett vet vi: Den kommer! Vad är det som gör att statsministern inte ägnar ett ord och av allt att döma inte heller någon eftertanke åt denna situation?

Fru talman! Jag tror att vi alla behöver komma ut i naturen. Finansministern sade att perioden mellan mars och maj var som tiden mellan hägg och syren. Det skall möjligen vara i Nacka som det förhåller sig på det sättet. Jag tror att vi alla, inkl. finansministern, behöver göra ett studiebesök ute i naturen. Olof Palme nämnde att Bengt Westerberg förra våren hade beräknat budgetunderskottet för nästkommande budgetår till över 100 miljarder kronor. För den gissningen hade han två utgångspunkter — han har redovisat det i en artikel nyligen. Den ena var regeringens egen långtidsbudget, som visade ett underskott på 100 miljarder. Den andra var att Kjell-Olof Feldt just före valet 1982 hade sagt att det var omöjligt att spara i statens utgifter. Men genom att regeringen — i någon mån, i varje fall — har övergett uppfattningen att det inte går att spara har utgiftssidan utvecklat sig mera positivt än vad Bengt Westerberg då trodde. I dag ligger utgifterna ca 10 miljarder lägre än enligt Westerbergs beräkning. Men den stora förändringen, som varken han eller någon annan då kunde förutse, har ju skett på inkomstsidan. Den är i dag 30 miljarder kronor högre än vad regeringen själv gissade för ett år sedan och mer än 20 miljarder kronor större än vad regeringen trodde i budgetpropositionen i januari i år. Förklaringen till det är i första hand utvecklingen av lönesumman. Vi vet att det kortsiktigt kan ge ett gynnsamt budgetutfall, men att det kommer surt efter. Inte minst finansministern har själv flera gånger varnat för det. Jag noterade att Olof Palme sade nästan ingenting om sysselsättningen. Misslyckandet med arbetsmarknadspolitiken blir mycket påtagligt, om man jämför med ett tidigare högkonjunkturår, t.ex. 1979, som väl är ungefär jämförbart med 1984. Sedan dess har den öppna arbetslösheten stigit med 50 90. Därtill kommer att långt fler människor i dag får temporär sysselsättning genom olika arbetsmarknadspolitiska insatser. Den reguljära arbetsmarknaden har alltså försämrats, trots att industrin går på högvarv. En regering som inte klarar av att pressa tillbaka arbetslösheten ens under en högkonjunktur har, menar jag, närmast förverkat sitt förtroende ien av de viktigaste centrala frågorna för människors välfärd och trygghet. I stället för besparingar har man ideliga skattehöjningar. Löntagarfonder, som hotar näringslivets expansionsförmåga, har satts i stället för uppskattning och stimulans till företagsamheten. Därtill har regeringen tappat kontrollen över lönekostnadsstegringarna. Regeringen har låtit staten som stor arbetsgivare driva upp en löneutveckling som snabbt äventyrar fördelarna med de senaste årens devalveringar. För att skyla över detta misslyckande har regeringen med stora åtbörder kallat till sig arbetsmarknadens parter. Man har skyllt en okontrollerad löneutveckling på arbetsgivarna inom den enskilda sektorn. Det var en mycket blygsam målsättning som statsministern angav för dessa överläggningar — i stort sett bara detta att man träffades och fick tillfälle att resonera och diskutera statistik. Jag hoppas att parterna nu hjälper regeringen att kratsa kastanjerna ur den inflationsbrasa som regeringens misslyckade politik har tänt, inte för regeringens skull naturligtvis utan för nationens och för de arbetslösas skull. Om inte löneutvecklingen sätts på rätt spår igen, kommer nämligen läget på arbetsmarknaden att bli hopplöst svårt, när konjunkturen vänder om något eller några år. Under den tidigare debatten sade finansministern att man i regeringen inte har några planer på tvångsåtgärder mot arbetsmarknadens parter. Jag skulle vilja fråga statsministern: Är det bara en tanke i en intervjubok, eller kan statsministern bekräfta detta? Nu har både finansministern och statsministern sagt att det kommer ”motåtgärder”, om inte löneökningarna för 1985 frivilligt begränsas till 5 96. Vilka motåtgärder blir det? Blir det skattehöjningar, höjningar av arbetsgivaravgifterna eller tvångssparande?

Fru talman! Om ting som vi köper är försedda med restriktioner när det gäller försäljning, får vi respektera det. Men i övrigt skall vi naturligtvis bevara vår självständighet. De borgerliga talade om budgetunderskottet. Jag blir mer och fascinerad av herr Adelsohns sätt att hantera svenska språket. Han sade: Om ett par år så ligger vi där med denna väldiga bromskloss om fötterna. Jag vill fråga: Om man ligger ned, vad spelar det då för roll om man har en kloss på fötterna? Framfart, som skulle hindras, brukar inte ske i liggande ställning. Jag förstår emellertid med litet fantasi andemeningen i vad herr Adelsohn sade. Jag vill här ta upp ett par frågor. Om ni anser att budgetunderskottet är så allvarligt, varför ställde ni då till med det? När Gunnar Sträng lämnade sitt fögderi 1976 var budgetunderskottet 3,7 miljarder. Sedan drog ni upp det till 90 miljarder. Om ni tycker att det är så illa, varför gjorde ni då det, när ni hade ansvaret? Den socialdemokratiska regeringen har lyckats nedbringa budgetunderskottet till 67 miljarder kronor. Det är fantastiskt. Varför står ni inte upp och hyllar regeringen och uppstämmer en kör: Tänk att vi äntligen fick en regering som kunde pressa ned budgetunderskottet — det som vi ställde till med. Om ni tycker att budgetunderskottet är så allvarligt, varför återspeglas detta inte i verkliga förslag i era motioner? Finansministern lyckades på ett fullkomligt övertygande sätt här i debatten bevisa att detta inte sker. Det blir — om jag förstod saken rätt — någon miljard mer i budgetunderskott med centerns politik. Det är luft ni har, och luft och Adelsohns språk i kombination klarar inte upp några budgetunderskott. Jag förstår alltså inte att ni ägnar så mycket tid åt detta. Sedan till devalveringen. Vad vi egentligen var emot när det gällde era devalveringar var för det första att ni underlät att samråda med oss — ibland på ett från den dåvarande finansministerns sida flagrant högmodigt sätt. Det andra var att ni inte följde upp med en ekonomisk politik. Vi följde ju upp devalveringen med en åtstramning av den ekonomiska politiken, med uppgörelser med löntagarna om måttfulla löneavtal, som medförde en sänkning av reallönerna. Fälldin däremot står här och skryter med att den borgerliga regeringen följde upp devalveringen genom att sänka momsen, genom att alltså släppa loss finanspolitiken. Det är enligt alla läroböcker precis det man inte skall göra. Så blev resultatet också att ni året efter fick ett bytesbalansunderskott på 22 miljarder kronor och ett fullkomligt gigantiskt ihållande valutautflöde. Det är ett paradexempel på en misslyckad devalvering, av precis det skäl som Fälldin själv nämnde, nämligen att ni kombinerade devalvering med en mera löslig finanspolitik. Då går det illa — vilket skulle bevisas. När det gäller arbetslösheten sade man i valdebatten att det viktiga var förändringen av arbetslösheten. Jag har tittat litet på hur det var. Mellan september 1980, då ni började den här förtorkade åtstramningspolitiken, och september 1982, då ni flytt till Rosenbad, ökade arbetslösheten med 84 000 personer, därav 54 000 i industrin. Antalet sysselsatta minskade med 46 000. Det var alltså en mycket kraftig försämring, nästan katastrofal. Det var kärran som rullade. Från september 1982 till april 1984 har arbetslösheten minskat med 39 000 och sysselsättningen ökat med 33 000. Jag kan inte säga att det har vänt, men den oerhört snabba ökningen av arbetslösheten som förekom under den borgerliga tiden har dess bättre inte fortsatt. Detta visar vilken oerhört viktig arbetsuppgift vi har framför oss. Vi lever inte i en blomstrande internationell högkonjunktur. Vi lever i en tid med en viss mycket tveksam konjunkturuppgång i Europa och ett litet bättre uppsving i Amerika, som vi, tack vare en offensiv ekonomisk politik, har kunnat haka på, med mycket gynnsamma resultat för svensk ekonomi. Trots dessa mycket stora framgångar på exportmarknaden är det klart att resultaten icke har slagit igenom särskilt mycket på sysselsättningsområdet. Det visar hur mycket vi måste ta i. Det är klart att jag tycker att de borgerliga är glåmiga i sin argumentation. Jag tycker det. Ni är så fasligt gnälliga och misslynta. Det tycker jag inte att ni skall vara, ni kunde vara med och glädja er litet över att det har blivit fart på Sverige igen. Om ni är med och skjuter på kärran i uppförsbacken, är det något positivt. Då har ni ett bidrag att ge. Ni skall inte heller försöka säga att jag skildrar allting i rosiga färger. Det gör jag inte. Vi lever i en oerhört svår internationell kris med en massarbetslöshet ute i Europa. År 1982 fick vi höra Thorbjörn Fälldin och andra ständigt tala om hur stor arbetslösheten var utomlands. Det säger man ingenting om i dag, men den är ännu värre nu. Det innebär stora faror för svensk ekonomi. Men kom ihåg att det får föras en mycket konsekvent ekonomisk politik under många år och utan dramatiska förbättringar innan vi kan säga att vi är ute ur krisen. Just för att vi har insikt om alla de svårigheter som landet ännu står inför, har vi stor anledning att känna tillfredsställelse över att vi klarade det första steget. Det kan vi avläsa i statistiken, men vi kan ännu bättre känna det i de stämningar av gryende optimism och framtidstro som finns ute i landet. Det är den allra bästa tillgången för en nation.

Herr talman! Jag hoppas alltfort att det är statsministern som har rätt. Jag beklagar, men jag tror att vi måste inse att det är gott om stormmoln vid horisonten. Måhända är vi glåmiga, Olof Palme, och måhända gnäller vi, det kan tänkas. Men om man jämför med hur Olof Palme skällde under sex år, är detta andeviskningar. Det fanns inte ett ord för hur förfärligt allting var då. Ändå var budgetunderskottet under de borgerligas hela sista år 68 miljarder. Det första ni gjorde när ni tillträdde var att ösa ut miljard på miljard, och därmed ökade ni budgetunderskottet å det kraftigaste. Sedan jämför ni det ursprungliga budgetunderskottet med de ökningar ni själva gjorde. Vi kan bara konstatera en sak — i dag har vi ett rejält underliggande budgetunderskott på ca 80 miljarder kronor. Det är ett obegripligt tal för alla svenskar. Men att det gäller 10 000 kr. per svensk är ett begripligt tal. På ett eller annat sätt skall vi betala igen det. För en tvåbarnsfamilj motsvarar det 40 000 kr. Det är vad budgetunderskottet ökar i år, och det lär vi inte komma undan. Jag skall egentligen inte svara på frågan om devalveringen. Det är snarare Thorbjörn Fälldin som bör göra det. Jag vet inte hur det var, men jag blev alldeles korrekt informerad av Olof Palme dagen innan devalveringen genomfördes. Men jag vill inte kalla det för samråd. Jag hade en annan åsikt än den tillträdande regeringen — jag tror inte att regeringen hade bildats ännu — som helt klart hade bestämt sig. Det var information, det vill jag i hög grad understryka. Något samråd var det inte. Thorbjörn Fälldin får sedan säga hur det var före den tidigare devalveringen. Men om jag inte minns fel stod Olof Palme vid det tillfället här och sade att det var något alldeles förfärligt hur inflationen drabbade människor; de kunde bara sätta gröt på bordet. Det ledde ju till en grötdebatt här i kammaren något senare, kommer jag ihåg. Nog var kritiken mer aggressiv, och den handlade inte bara om att ni inte fick vara med och samråda. Dessutom måste jag säga att under de två år jag satt i regeringen och vi i de borgerliga partierna framlade besparingsförslag därför att vi ansåg att det var nödvändigt att få ned budgetunderskottet, det var nödvändigt att hålla igen, då gjorde vi det mot en enad socialdemokrati och mot ett enat vpk, som gick emot varenda besparing som föreslogs. Ni gick emot dem lokalt, ni gick emot dem centralt, ni gick emot dem här i kammaren. Det fanns ingen hejd på vilka ohyggliga konsekvenser varenda besparing skulle få — utom på ett område: försvaret. Där föreslog ni större besparingar. Det har ju inte precis varit den klokaste besparing som gjorts. Sedan har ni själva genomfört besparingar. För det första har ju denna riksdagsmajoritet röstat ned borgerliga besparingsförslag på betydande belopp. De få besparingar ni själva föreslagit har ni fått igenom med hjälp av de borgerliga — ibland alla tre borgerliga partier. Ni har fått särskilt mycket hjälp av oss. Jag skall villigt säga för moderaternas räkning, att i de fall vi stött regeringens besparingsförslag, har vi i sanning gjort det för Sveriges skull, för jag tror att ni själva kan inse hur mycket stryk som vi har fått ta emot för att vi stött den socialdemokratiska regeringens besparingsförslag. Men vi har ansett att Sveriges intressen måste gå före partitaktiken. Det, Olof Palme, kanske är intressant att lyssna till. Men låt oss nu inte bortse från det som nu är helt avgörande, vilket regeringen inser, nämligen nästa avtalsrörelse. Det är nu helt avgörande att regeringen själv tar hand om prisstabiliseringen. Det stora misstag som ni gjorde, var att ni hoppades på arbetsmarknadens parter; för de har, med förlov sagt, kunnat lita på att politikerna efteråt har rensat upp då avtalen blivit för höga. Arbetsmarknadens parter har sett oss devalvera, de har sett oss både höja och sänka momsen och de har sett oss komma med selektiva och generella bidrag och allt annat sådant. Och det är inte konstigt att de då inte tar sitt ansvar. Nu måste regeringen ta sitt ansvar, nu måste ni klargöra att ni är beredda att sänka skatterna, att ni är beredda att göra de åtstramningar som behövs så att vi får en avtalsrörelse. Ni hoppades på LO och SAF, sedan gjorde ni de misstag jag tidigare beskrivit. Därefter hoppades ni på den 6 juni; nu hoppas ni på den 26 juni. Gör inte det! Sedan kan ni nämligen skjuta upp det till den 12 september eller när nästa stormöte blir. Men dessa möten löser inte problemen. Ni måste ingripa och ta ett fast grepp om finanspolitiken — annars kommer det inte att gå! Herr talman! Sedan sade jag att vi kommer att ligga där med en bromskloss om fötterna. Ja, det spelar inte så stor roll om vi ligger eller om vi står — men jag håller med Olof Palme om att ordvalet kunde varit lämpligare. Emellertid hade statsministern den stora älskvärdheten att i denna vår sista debatt här i vår jämföra mig med Vergilius, denne store skald. Jag har fått hjälp av en av våra riksdagsledamöter att göra ett extrakt ur Nordisk Familjebok om denne Vergilius. Olof Palme, som har jämfört mig med denne Vergilius: Vergilius var en ren och ädel karaktär, mild och överseende mot andra samt anspråkslös och blygsam, dock fattades ej belackare och avundsmän, men han blev föremål för folkets hyllning. Framför allt fann han hos dem som lärde känna honom tillgivenhet och beundran. Måhända borde vi lära känna varandra litet bättre.

Herr talman! Jag kan inte underlåta att säga att min reflexion, där jag satt i min bänk då Olof Palme än en gång återkom till hur andra nyttjar det svenska språket, var att han vill förbruka en god del av tiden till sådana frågor i stället för att tala om de angelägna samhällsfrågor som den här debatten är till för. Beträffande budgetunderskottet ber jag att få hänvisa till att vi i våra motioner har redovisat förslag som innebär att vi skulle förbättra budgetsaldot med 9 miljarder kronor. Detta bestrids nu av socialdemokraterna. Men ni får försöka bringa reda i det här.

Det är nog bara socialdemokrater som går i land med den typen av argumentation. Den påminner i långa stycken om den argumentation ni använde under era sex år i opposition och den argumentation ni använde i valrörelsen. Så till påståendet att vi inte samrådde vid devalveringen. Hur var det när socialdemokraterna devalverade? Valresultatet var klart, men fortfarande hade regeringsskifte inte skett.

Det var på det viset, Olof Palme, som ni samrådde med oss, som ännu hade regeringsansvaret och som skulle bli den nya oppositionen. På kvällen den dagen kom ni och bad om ursäkt för detta och talade då om vad ni skulle göra. Eftersom jag hör till den kategori människor som när de tagit emot en ursäkt låter detta vara detta har jag aldrig gjort någon affär av det här. Jag brukar inte handla så. Har någon bett om ursäkt och jag räknar med att han gjort det i ärligt syfte får ursäkten gälla — jag ordar inte vidare om det. Men jag måste säga att det känns oerhört påfrestande att nu uppleva att landets statsminister yvs över vad han ansåg vara samråd och beskyller oss för att inte ha samrått i tillräcklig utsträckning. — Detta är den korrekta bilden av vad som hände. När det gäller arbetslösheten lade väl kammarens ledamöter märke till att statsministern ägnade sig åt att läsa ur gammal statistik för att finna ut vid vilka tillfällen arbetslösheten steg. Jag förnekar inte denna statistik.

Detta borde oroa den nuvarande regeringen på ett annat sätt än vad som kommer till uttryck. Om ni fortsätter att leva med denna arbetslöshet och dessa budgetunderskott — hur vill ni då åstadkomma en aktiv konjunkturpolitik när konjunkturen svänger? Jag ställer den frågan återigen. Till sist, herr talman, en sammanfattning av den här debatten genom några fakta som ingen från regeringsbänken har förnekat.

Detta ger en tydlig bild av den ekonomiska situationen och även en bild av den fördelningspolitiska situationen i landet i dag.

Herr talman! Statsministern talade om budgetunderskottet under de borgerliga regeringsåren. Min minnesbild är att socialdemokraterna under dessa sex år sade nej till praktiskt taget alla besparingsförslag som lades fram, och de var ganska många. Varje år krävde socialdemokraterna större utgifter än vad regeringen föreslog. Det där budgetunderskottet kan vi alltså tala länge om. Med socialdemokraternas politik hade det varit väsentligt större. Budgetunderskottet 1982 85 väntas nu bli över 80 miljarder kronor. Jag kallar inte det en minskning utan snarare en ökning av budgetunderskottet. Den ekonomiska utvecklingen i alla länder är f. n. bättre än tidigare. Det är innebörden av en internationell konjunkturuppgång. Det gäller i särskilt hög grad små utrikeshandelsberoende länder som Sverige, Finland, Belgien och Schweiz. Verkligt anmärkningsvärt i en sådan internationell situation vore om det inte gick bättre för Sverige än tidigare, när vi, med finansministerns ord, hade den längsta och värsta lågkonjunkturen på mycket länge. Men det är nog så — det framgår också av denna debatt — att det som går bra i svensk ekonomi huvudsakligen beror på den kraftiga devalveringen och på den internationella högkonjunkturen. Regeringen har inte lagt en bra grund för reallöneökningar och inte heller för avtalsrörelsen. För att få reallönehöjningar utan för höga nominella löneökningar, alltså utan att förstöra konkurrenskraftsförbättringen, krävs att skatter och priser hålls i schack. Och regeringen höjer den ena skatten efter den andra. Det senaste försöket gällde fastighetsskatten. Men förslaget var så dåligt att lagrådet skickade tillbaka det till departementet med underkänt betyg. Frågan är då om skattehöjningsförslaget kommer tillbaka. När regeringen verkligen vill något på skatteområdet brukar den vara envis, och att höja skatterna tycks ligga den särskilt varmt om hjärtat. Herr talman! En regering, som kallar ett av sina statsråd för frihetsminister, står för förbud mot dagis på affärsmässiga grunder, förbud mot fritidspraktiserande läkare, förbud för tandläkare att etablera sig där det finns patienter, förbud för andra skolor än kommunala att bedriva undervisning och förbud för fackföreningsmedlemmar att själva välja om de vill tillhöra ett politiskt parti. Jag har inte kunnat hitta något exempel på aktuella regeringsförslag som har medfört ökad frihet för den enskilde. Allra sist, herr talman! I en ideologisk artikel i Stockholms-Tidningen för en tid sedan föreslog Björn von Sydow att socialdemokratin skulle slå vakt om orden du och hej då. Jag tror att en stor del av svenska folket skulle vara berett att när som helst säga hej då till socialdemokratin.

Herr talman! Först ber jag att få värna herr Adelsohn mot det skamlösa personangreppet från Thorbjörn Fälldin. Genom att anföra en bisats gav jag Adelsohn chansen att jämföra sig själv med Vergilius, läsa en lång harang ur Nordisk Familjebok. Därefter går Fälldin upp och säger att jag inte får hålla på och tala om språk, jag bara ödar tid — dvs. han missunnar honom denna chans. Jag som hade tänkt att i rättvisans namn säga att det kanske häckar en försmådd Horatius i det ångermanländska inlandet — men det skall jag inte göra nu. Till indignationsnumret om devalveringen vill jag mycket enkelt säga så här: Vi tillträdde i ett läge då den svenska riksbanken tappade för 1,5 miljarder i valuta om dagen. Det fanns ingen chans — vi måste ingripa, och vi måste göra det på vår första dag. Vi sammankallade den tillträdande regeringen — jag tror det var kl. 5— och vi sammankallade oppositionsledarna ungefär kl. 6. Snabbare kunde det inte gå — det fanns inte en chans. Men ärligt nog, tycker jag, bad jag ändå om ursäkt och sade att jag var ledsen. Det hade varit bättre om det gått fortare, men vi var i en absolut tvångssituation. Min kritik gällde emellertid — det talade jag inte om i mitt förra anförande — att man underlät att samråda när det satt borgerliga regeringar som hade gott om tid. Och att de någonsin skulle be om ursäkt för någonting var ju helt otänkbart. Det är skillnaden. Vi hamnade i ett tvångsläge men bad ändå om ursäkt, medan ni hade gott om tid på er — åtminstone en av deltagarna i regeringen närmast yvdes över att man inte talade med oppositionen. Det är skillnaden, helt enkelt. När det gäller arbetslösheten vill jag säga: Vi har räknat på vad moderaternas politik skulle betyda. Skulle man driva en åtstramningspolitik enligt de moderata modellerna skulle arbetslösheten öka med ca 60 000. Då är det konstigt när den samlade oppositionen driver arbetslöshetsfrågan. Det gör mig misstrogen. Den moderata politiken i andra länder har ju gått ut på att skapa en arbetslöshet som försvagar de fackliga organisationerna, vilket i realiteten drabbar de handikappade och de utsatta grupperna på arbetsmarknaden men möjligen medverkar till lägre löneavtal. Det är en väg som vi inte vill gå. Det är därför som vi talar med de fackliga organisationerna och är beredda att föra en hård och tuff ekonomisk politik, om så skulle behövas. Man kan göra en intressant observation på grundval av dagens debatt. Tänk om dessa tre borgerliga partier skulle regera. Centerpartiet anklagar och säger att detta är en grogrund för att föra en politik som gynnar de rika och missgynnar de fattiga. Men centern vill samarbeta med ett parti som, om det kom till makten, verkligen är berett att ge till de välbeställda och ta från de lågavlönade, nämligen moderaterna — det visar de genom alla sina motioner. Och Jan-Erik Wikström kritiserar Dagmarförslaget som centern var med på. De borgerliga har splittrats beträffande regionalpolitiken, bidragen till kommunerna, bidraget till SJ och en massa annat. Detta var bara några exempel. Om denna splittrade skara skulle få ansvaret, skulle det bli ett nytt stadium av långbänkar och kraftlöshet, som snabbt skulle leda till att Sveriges ekonomi åter hamnade i utförsbacke. Det är den första slutsats som man kan dra av dagens debatt. Den andra slutsatsen: Man kan peka på svagheter, på dessa hot, dessa stormfåglar som förvandlas till moln. Visst finns sådant. Men på det hela taget har den ekonomiska utvecklingen varit gynnsam och ger oss ett mycket gott utgångsläge inför framtiden, om vi klarar att förvalta det — men det beror sannerligen inte bara på regeringen. Den tredje slutsatsen är att den här riksdagen nu har slutfört ett hårt jobb, genomfört en rad beslut till stort gagn för Sveriges medborgare. Det har ibland varit med en bred samling över gränserna, ibland med knappa majoriteter, men med ett stort mått av handlingskraft — och det är vad svenska folket förväntar sig av sin folkrepresentation. Till detta finns det skäl att gratulera folkrepresentationen, och från regeringens sida vill vi uttrycka ett tack. Folkpartiledaren Bertil Ohlin hade många förtjänster. Jag hyllade honom häromdagen. Till förtjänsterna hörde dock icke sinne för humor. Hans skämt var inte så bra. På det sättet fullföljer herr Wikström en folkpartistisk tradition. Han tror att ”hej då” var uttryck för aggression. Men när svenska folket är ute, träffar varandra och skiljs, då säger man ”hej då” därför att man tycker att man hör ihop och ser fram emot att ses igen. Därför, herr talman, tillåter jag mig att sluta denna debatt genom att till kammarens ledamöter ödmjukligen säga: Hej då!

Herr talman! Efter dem som deltagit under den högstämda inledningen kommer nu de ”grå” företrädarna för kommunalgruppen. Primärkommuner och landsting utgör den dominerande delen av den offentliga tjänstesektorn. Därför måste den ekonomiska saneringen faktiskt börja ute i kommunerna. Trots dagens trängda ekonomiska läge med budgetunderskott på 11-12 9o av BNP tillåts fortfarande den kommunala sektorn att växa. Att detta inte är en önskvärd utveckling börjar det finnas ett brett samförstånd om djupt in i socialdemokratin. John-Olle, som också skrivit en bok, säger t.ex. ”att åtskilliga verksamheter och projekt som drivs inom ramen för den offentliga sektorn och betalas med skattemedel kunde upphöra utan större förlust för medborgarna ——-—. Var och en som något deltagit i samhällsarbetet har observerat verksamheter av tvivelaktigt — — — värde.” Visst är det så. Jag har också observerat detta. Vi bör slå fast att det är riktigt att minska det ekonomiska utrymmet för våra kommuner och landsting. Oenighet råder alltså inte om detta, snarare om hur stora neddragningarna måste vara och hur snabbt de skall genomföras. Detta är i mycket en'teknisk fråga, som handlar om hållbara beslutsunderlag beträffande aktuella förhållanden och prognoser. Vår verklighetsuppfattning här i kammaren är olika. Det har dagens debatt redan gjort klart, så jag behöver inte tala mera om det. Befolkningsutvecklingen, som i mycket bestämmer efterfrågan på den kommunala servicen, genomgår f.n. ganska dramatiska förändringar. Siffrorna finns i handlingarna, varför jag inte behöver upprepa dem här. Det är bara att läsa. Barnoch ungdomsgrupperna minskar dramatiskt. Det är dessa åldersklasser som kostar kommunerna mest. Mer resurser för att hålla service på oförändrad nivå per capita behövs alltså inte i primärkommunerna och inte heller i landstingskommunerna. Jag berör inte landstingen — det kommer Anders Andersson att göra. I våra motioner och i reservation 1 krävs nolltillväxt, dvs. en oförändrad produktionskapacitet i den kommunala sektorn. Befolkningsförändringarna underlättar för kommunerna att anpassa sig till snävare ekonomiska ramar. Kommunernas genomsnittligt goda likviditet underlättar anpassningen. Det gör också den svenska kommunsektorns höga kostnadsläge. Här finns betydande utrymme för förändringar och produktivitetshöjningar. Det senare påståendet bygger jag dels på statskontorets rapport Kostnader för offentliga tjänster i Norden, dels på studier och sammanställningar av budgetar i 15 schweiziska kommuner med jämförbara svenska kommuner, ingående intervjuer med kommunalpolitiker och kommunala tjänstemän samt besök vid en rad olika kommunala serviceinstitutioner här i Sverige och i Schweiz. De siffror som redovisas i KRON visar att den kommunala servicen i Sverige är dyrare och ibland mycket dyrare per producerad tjänst än i jämförbara länder. Felkällor finns beroende på olika redovisningsprinciper, valutaomvandlingar, kvalitetsskillnader osv. Men även om vi räknar de svenska kostnaderna för högt, finns det betydande utrymme för effektiviseringar. Rationaliseringar och produktivitetshöjningar kommer i gång — eller underlättas i varje fall — om den kommunala sektorns ekonomiska ramar begränsas. Alla organisationer som har haft en snabb tillväxt och levt under goda ekonomiska omständigheter redovisar s.k. slack, dvs. gör av med mer pengar än som behövs. I reservation 1 föreslår vi en samlad neddragning av den kommunala sektorns utrymme med ca 7,5 miljarder kronor. Till kommuner och landsting som drabbas särskilt hårt av neddragningarna avsätts 1 miljard kronor. Dessa medel tas från de specialdestinerade bidragen, eftersom det är de som stimulerar tillväxten mest. Besparingar i de statliga transfereringarna till kommunsektorn måste kombineras med ett temporärt skattestopp. Annars frestas kommunalpoliti kerna att lösa sina problem på ett lättvindigt sätt, nämligen genom att höja skatterna. Konstitutionsutskottet sade i sitt betänkande 1980/81:22 att det inte finns något hinder mot lagstiftning, utan att man mycket väl kunde lägga fast ett skattetak eller införa skattestopp; man borde möjligtvis undvika detta. En enig riksdag gav förra året regeringen i uppdrag att undersöka möjligheterna att införa enhetliga redovisningsregler för kommunerna. Jag tror det är på tiden att regeringen skyndar sig med detta. Det räcker heller inte med ett redovisningsreglemente, utan det behövs en redovisningsstadga. Sammanfattningsvis yrkar jag bifall till reservationerna 1, 5, 7, 8, 12, 14, 17, 20, 24 och 25.

Herr talman! Det är beklagligt att vi inte har möjligheter att grundligt debattera de kommunalekonomiska frågorna på grund av den sena tidpunkt då riksdagen behandlar dessa frågor. Det har i sin tur att göra med att regeringen valt att lägga fram propositioner som berör den kommunala ekonomin och verksamheten i flera omgångar. Först kom statsbudgeten i januari, som hänvisade till den nu aktuella propositionen, nr 133, om den kommunala ekonomin. Samtidigt hänvisade den propositionen i sin tur till kompletteringspropositionen, nr 150. Sedan komplicerades bilden och behandlingen också av att regeringen den 3 maj till riksdagen lade fram proposition nr 200 om vissa åtgärder för att dämpa prisoch kostnadsutvecklingen. Sammantaget har detta gjort att det varit mycket besvärligt att hantera de kommunalekonomiska frågorna i finansutskottet. Vi får också nu en mycket stympad hantering här i kammaren av de kommunala frågorna till följd av denna behandlingsgång. Den kommunala sektorn har en mycket stor, ja, avgörande betydelse för den svenska ekonomin. I synnerhet gäller detta i dag, när vi har att försöka få ned budgetunderskottet, att få ned inflationen, att få en rättvis fördelning av de tillgängliga ekonomiska resurserna inom sjukoch hälsovårdsområdet, inom äldreomsorgen och till barnoch familjeområdet. Även inom sysselsättningsområdet intar den kommunala sektorn en mycket central position. Självfallet betyder detta att kommuner och landsting måste tas med i de besparingar som görs för att få svensk ekonomi i balans. Från centerpartiets sida har vi en grundmurad tro på det kommunala systemet. Det ligger i linje med vår decentraliseringspolitik att slå vakt om ett system som innebär att i de frågor som närmast berör människorna — och dit hör service och organisation — skall besluten också fattas nära människorna. Det var därför centern var emot de senaste tvångsvisa kommunsammanslagningarna, som socialdemokraterna genomdrev 1971 och 1974. På samma sätt avvisar vi också sådana inskränkningar i den kommunala beskattningsrätten som moderaterna vill göra genom att införa ett kommunalt skattetak. Vi tycker också att socialdemokraterna —- som dock har en genuin kommunal tradition, det skall sägas — vill centralt styra och ställa för mycket gentemot kommuner och landsting. Det gäller framför allt i fråga om de olika statsbidrag som ges ut till kommunerna. De specialdestinerade statsbidragen, som i dag utgår till ca 90 olika kommunala och landstingskommunala verksamheter, belöper sig sammantaget till över 40 miljarder kronor. Dessa bidrag utgår efter regler som för mycket styr den kommunala verksamheten, bl.a. på barnomsorgssidan, i fråga om äldresomsorgen och sysselsättningsmässigt i olika kommuner och landsting. Från centerns sida vill vi i stället låta dessa bidrag bli mera generella, så att kommunerna själva får hantera pengarna efter varje kommuns förutsättningar. På detta sätt gör vi pengarna drygare och framför allt effektivare. Samtidigt ges det utrymme för besparingar. Från centerns sida vill vi också bygga ut det kommunala skatteutjämningssystemet, som är ett utmärkt generellt system, där kommuner och landsting själva får använda pengarna inom den angivna ramen. Skatteutjämningsbidraget är för 1984 ca 11 miljarder kronor. När centern satt i regeringsställning byggdes detta system ut mycket kraftigt. I den proposition som nu föreligger vill regeringen och socialdemokraterna i finansutskottet dra ner skatteutjämningsbidraget och i stället använda dessa pengar till speciella åtgärder i kommunerna för bl.a. sysselsättning. Regeringen skulle alltså bestämma till vad och till vilka kommuner eller landsting dessa medel skulle anslås. Detta är att gå bakvägen, herr talman. Socialdemokraterna vill centralisera. Vi från centern vill i stället decentralisera bidragen till kommunerna genom skatteutjämningssystemet och ett mera generellt statsbidragssystem. Skall man begränsa utgiftstakten i den kommunala och landstingskommunala verksamheten, skall det göras på sådant sätt att kommunerna själva har möjligheter att prioritera och planera inom vilka sektorer de vill begränsa sina utgifter. Det ligger inom den kommunala demokratin att så får ske. Sammanfattningsvis, herr talman, har centern i olika reservationer till finansutskottets betänkande nr 39 intagit följande ståndpunkter: — Centern slår vakt om skatteutjämningen och avvisar därför regeringens förslag att grundgarantin minskas med 1 96. På helår innebär regeringens förslag att skatteutjämningssystemet dräneras på ca 700 milj.kr. — Centern avvisar regeringens likviditetsindragning på 2 miljarder kronor från kommuner och landsting. När väl avtalsrörelsen nu etablerat ett för högt kostnadstryck, lär en likviditetsindragning inte kunna hejda inflationen. — Centern anser att man inte skall ge ut de pengar som nu dras in från s.k. juridiska personer. — Centern biträder regeringens förslag att slopa den kommunala företagsbeskattningen, vilket i sig också har en skatteutjämnande effekt. Däremot avvisar vi att kompensation skall utgå annat än i speciella fall, till speciellt utsatta kommuner. — Centern föreslår att den kommunala garantibeskattningen behålls för företagsägda fastigheter. Dessa bör enligt centern beskattas på samma sätt som fastigheter ägda av fysiska personer. Oavsett om fastigheterna ägs av vägar osv. Fastigheterna bör därför likställas från garantibeskattningssyn — Centern menar att de små församlingarnas skatteunderlag inte får urholkas. Därför vill vi tillföra kyrkofonden ytterligare 170 milj.kr., vilket i stort motsvarar företagens nuvarande kyrkoskatt. — Centern föreslår att ett första steg nu tas för att överföra medel från de specialdestinerade statsbidragen till ett nytt generellt statsbidragssystem. Konkret föreslås att 10 2 av alla specialdestinerade bidrag — utom bidragen på utbildningssektorn, som i sig är ganska utjämnande — dras in den 1 januari 1985. Detta motsvarar ca 2 miljarder kronor. Hälften därav föreslås överföras till det nya generella bidragssystemet. Det var en summarisk genomgång av några av de reservationer som vi har fogat till finansutskottets betänkande om den kommunala ekonomin. Det finns betydligt mycket mer att säga om just den kommunala sektorn och dess framtid. Det gäller framför allt vilka råd riksdagen nu skall ge till de kommunalmän ute i landets olika kommuner som fram på hösten har att fatta beslut om budgetarbetet. Herr talman! Jag yrkar därmed bifall till reservationerna 2, 8, 10, 11, 13, 15, 18, 21, 23 och 28 i utskottets betänkande.

Herr talman! Den snabba kommunala volymexpansionen under 1960 och 1970-talen var en bidragande orsak till innevarande samhällsekonomiska obalans. Det är därför nödvändigt att nu och fortsättningsvis begränsa kommunsektorns tillväxt. Detta är också möjligt genom att den tidigare expansionen skapat utrymme för och möjligheter till rationaliseringar och besparingar inom den kommunala organisationen. En minskning av statsbidragen till kommunerna är nödvändig för att åstadkomma både den nödvändiga begränsningen av kommunernas expansion och besparingar i statens utgifter. Folkpartiet har i motion 2690 föreslagit en minskning av kommunsektorns inkomster med totalt 4,5 miljarder kronor från den 1 januari 1985. Slopandet av beskattningen av juridiska personer innebär en indragning på ca 2 miljarder kronor. Därutöver föreslås att en avgift på 0,45 96 läggs på hela skatteunderlaget, vilket innebär en indragning av medel från kommunerna på ca 2,6 miljarder kronor. Av dessa medel föreslås ca 100 milj.kr. återgå till särskilt utsatta kommuner och landsting. Befolkningsutvecklingen totalt och i olika åldersklasser är av central betydelse för den kommunala ekonomin. Den senare delen av 1980-talet kommer att — till skillnad från förhållandena under 1960 och 1970-talen — kännetecknas av att totalbefolkningen är oförändrad. Vi anser att den volymexpansion i kommunerna på ca 1 20 som föreslås i propositionen är från samhällsekonomisk synpunkt alltför kraftig. Vi anser att en begränsad volymexpansion av ungefär den omfattning som ger oförändrad standard, om hänsyn tas till befolkningsändringar, är godtagbar. En sådan volymökning på ca 0,2 26 är, utifrån de bedömningar som nu kan göras av kommunernas finansiella situation, förenlig med en minskning av statsbidragen i den storleksordning som anges i vår motion 2690, dvs. med ca 4,5 miljarder. Dessa beräkningar bygger på det faktum att kommunsektorn förutses få ett relativt gynnsamt finansiellt läge under de närmaste åren. Vi anser också att kommunerna framöver måste använda taxor och avgifter mera aktivt som styrmedel i sin verksamhet. Detta har Björn Molin tagit upp i reservation nr 26 i finansutskottets betänkande nr 39. Beträffande konsekvenserna för vissa kommuner vid slopande av kommunal företagsbeskattning har jag själv i motion 2953 tagit upp konsekvenserna för Stenungsunds kommun i mitt hemlän, Bohuslän. Detta är en kommun som är typisk för dem som drabbas mycket hårt. Men jag vet också att det finns många fler med samma problem, och därför förstår jag att riksdagen i sådana här frågor inte kan fatta beslut utan att det är regeringen som gör denna fördelning. Men jag tror ändå att också regeringen skall förstå de svårigheter som kommer att drabba flera kommuner och att en fördelning av extra pengar är nödvändig samt att Stenungsunds kommun är en av dem som måste få ett extra tillskott. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationerna nr 3, 8, 16, 19, 22 och 26 i finansutskottets betänkande nr 39.
Herr talman! Inledningsvis vill jag säga att jag inte alls delar den uppfattning Kenth Skårvik redovisade i sin något förenklade sammanfattning av vad som ligger till grund för dagens ekonomiska problem, där han hävdade att kommunernas expansion under 1960 och 1970-talen skulle vara den väsentliga orsaken. I själva verket var det så att svensk industri flyttade ut en stor mängd jobb utomlands, under den senaste tioårsperioden ungefär 100 000. Detta skulle ha inneburit en mycket stor arbetslöshet redan då i vårt land, om inte den offentliga sektorn hade kunnat suga upp och ta hand om alla de människor som behövde ett arbete. Nu har den utvecklingen avstannat, och det är detta som delvis är orsaken till dagens problem. I och med att regeringen nu föreslår att man skall avskaffa den kommunala beskattningen av juridiska personer fullföljs den åtstramningspolitik mot kommunerna som inleddes av de borgerliga regeringarna. Då skrek de i opposition varande socialdemokraterna i högan sky och uppförde väldiga indignationsnummer inför väljarna. Från ledande socialdemokratiskt håll talade man om stöld och konfiskation. I den sista omgång som nu föreslås när det gäller kommunernas ekonomi utgår visserligen ett belopp som kompensation till kommunerna, men det aviseras ingenting om fortsättningen. Man måste väl ändå förutsätta att när nu den kommunala beskattningsrätten för kommunerna slutligen avskaffas, så gäller detta för all framtid. Kommuner och landsting kan alltså, som det brukar heta, känna sig blåsta på de pengar som de annars skulle ha fått. Tillsammans med de likviditetsindragningar som föreslås i proposition 200 innebär detta att kommunerna hindras från möjligheter till en expansion som enligt min mening skulle ha varit väldigt viktig i ett läge med fortsatt arbetslöshet, med stora kostnader för samhället. Det är inget tvivel om att den offentliga sektorn, där kommuner och landsting är mycket viktiga, har stor betydelse i en strategi för att minska arbetslösheten och därmed problemen med budgetunderskott och räntebetalningar. Vi säger i reservation 4 om den kommunalekonomiska utvecklingen att den offentliga sektorn genom långsiktig och väl övervägd utbyggnad kan bli ett aktivt, arbetsskapande instrument. Detta kan ske dels genom att man skapar en förbättrad infrastruktur, som i sin tur ger nya arbetstillfällen, dels också genom direkt arbetsskapande verksamhet som fyller viktiga behov i samhället. Utskottets talesman i denna debatt, Paul Jansson, kommer förmodligen att säga att kommunernas ekonomi är god och att deras situation är bättre än man skulle ha kunnat vänta sig. Till detta vill vi säga att det i så fall beror på att kommunerna genomgått en lång period av ganska hårda nedskärningar och begränsningar, som har slagit just mot kommunerna, och de lastar nu över kostnader på de enskilda människorna utan att samtidigt förmå utveckla verksamheten som planerat. Den som sysslar något med kommunal ekonomi vet att det kan vara svårt att ens få tillsätta en vakant tjänst ute i kommunerna, än värre att få starta någon ny verksamhet, hur socialt och fördelningspolitiskt motiverad den än är. Men i ett längre perspektiv har åtstramningarna som vi ser det också en allvarlig ideologisk sida.

Ett av de få områden som i år givits ökade anslag i förhållande till vad man planerat är försvaret. Där har det gått lätt för socialdemokraterna att få med de borgerliga, som på andra områden vill gå mycket längre när det gäller att minska samhällets kostnader, områden som är av annan betydelse och som jag tycker är viktigare. Med tanke på rådande ideologiska förhållanden i den här kammaren tror jag inte att man kunde ha väntat sig några ökade anslag till kommuner och landsting för deras utveckling. Men mot bakgrund av den propaganda som socialdemokraterna förde och gick till val på hade man åtminstone kunnat vänta sig något av en politik för att tillrättalägga borgerliga missgrepp, i varje fall en politik som inte gjorde saken värre. För vår del ser vi inte de senast föreslagna likviditetsindragningarna som något slags statlig inkomstpolitik. Vi anser att indragningar från näringslivet bör göras för att öka investeringarna och för att kunna skapa fler jobb, medan några indragningar från kommunerna över huvud taget inte bör göras. Kommunerna har ingen möjlighet att avsätta vinster, utan kämpar i stället mot stora underskott och stora problem i ekonomin — Helge Hagberg kommer att ta upp en del av de här frågorna i sitt anförande. Det finns t.o.m. kommuner som måste låna till likviditetsindragningar, har jag hört. Inför socialdemokratins utveckling från oppositionsparti till regeringsparti ställer man sig frågan, hur det är möjligt att vända så på handen, att ta i stället för att ge. Hur kan det som för några år sedan betecknades som näst intill brottsligt nu vara regeringspolitik? Ibland kan det vara svårt att tränga in i textmassorna i finansplaner och betänkanden för att analysera bakomliggande motiv, men det har inte varit svårt när det gäller socialdemokratin efter valet. Jag tycker att man helt och hållet har gått in i högerns ideologiska fälla och till stor del också kapitulerat. Man för i dag en politik som i långa stycken uppskattas av de borgerliga. Att man får kritik av dessa partier beror på att de vill gå ännu längre och att de nu ser chansen att genomdriva sin politik, när motståndet inom socialdemokratin håller på att luckras upp. Kjell-Olof Feldts bok har ju fått mycket beröm här i dag från högerhåll. För vpk:s del håller vi fast vid tanken på att man måste skapa fler arbeten för att kunna lindra trycket på statsbudgeten och på sikt begränsa en ökning av budgetunderskott och ränteproblem. Men då kan man inte bara satsa på industrin, göda den och dess ägare utan att få något tillbaka av de stora vinster som skapats genom devalveringen och — som många av socialdemokratins företrädare här i dag sagt — genom en god portion tur. Åtminstone någon del av den turen tycker vi borde falla på dem som har tvingats göra så stora uppoffringar under många år och på dem som tvingas gå mot och inleda nästa lågkonjunktur, med allt vad den innebär, med arbetslöshet. Det är faktiskt så att arbetslösheten i dag i en s.k. uppgång är minst lika stor om inte större än den var under 1960 och 1970-talen, när det var kris. Ett sätt att låta dessa människor få del av uppgången är att ge kommunerna möjlighet att utvecklas, föra en riktig fördelningspolitik, samtidigt som fler jobb skapas. Redan innan Paul Jansson varit uppe i debatten skall jag citera honom, men då är det från finansdebatten den 14 april 1982, då han sade så här: ”Sedan kan man, herr talman, inte bortse från sysselsättningseffekterna. I den svåra arbetsmarknadssituation som vi nu befinner oss i är det enligt vår mening ansvarslöst att inte utnyttja den offentliga sektorn i kampen mot en ökad arbetslöshet.” Detta sades som en kommentar till de förslag som de borgerliga lade fram för att ta bort delar av den kommunala beskattningsrätten för juridiska personer och för att begränsa kommunernas expansionsmöjligheter. Det är en politik som till hundra procent nu fullföljs av samme Paul Jansson. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga vpk-reservationer i betänkandet.

Herr talman! Statens transfereringar till kommunsektorn uppgår i dag till ca 55 miljarder kronor. Ca 80 96 av detta belopp utgörs av s.k. specialdestinerade bidrag. I en ekonomisk utveckling där staten ständigt dras med årliga stora budgetunderskott och därmed också en stadigt växande statsskuld, är inte tillfälligt ökade inkomster i form av höjda skatter någon hälsokur som är att rekommendera. Det måste i stället till rejäla besparingar i statsbudgeten. I den moderata motionen 2686 har vi bl.a. yrkat på att vissa specialdestinerade bidrag till landstingen bör reduceras. Herr talman! Majoriteten framhåller på s. 21 i det betänkande vi nu behandlar att de besparingsområden som utpekas i den moderata motionen 2686 från fördelningssynpunkt är synnerligen illa valda. Det är en vilseledande beskrivning. Verkligheten ser helt annorlunda ut. Statliga bidrag öronmärks inte i landstingens budgetar. Däremot minskar naturligtvis landstingens handlingsutrymme, om statliga bidrag försvinner från inkomstsidan. Herr talman! I finansplanen, s. 37 bilaga 1, sägs att kommuner och landsting i ökad utsträckning tillvaratagit olika möjligheter att rationalisera och effektivisera, i vissa fall också direkt skurit ner sina utgifter. Tyvärr kan vi konstatera att detta illa överensstämmer med verkligheten. Den landstingskommunala konsumtionsökningen har varit 4,6 Zo per år de senaste åtta åren. Detta kan jämföras med en privat konsumtionsökning om 0,7 96 per år. BNP ökade under samma tid med 1,0 96 per år. Det finns många förklaringar till denna enorma expansion på det landstingskommunala området. En förklaring är ökat fackligt inflytande, som i hög grad har påverkat. En annan förklaring är att det inte funnits någon större besparingsvilja. När staten sänkte statsbidragen till exempelvis studieorganisationerna, rekommenderade Landstingsförbundet huvudmännen att höja bidragen. Vid en jämförelse kan man konstatera att den öppna vården i landstingens regi är betydligt dyrare än den som drivs i privat regi. Samma gäller för tandvården. År 1983 kostade ett besök hos privatläkare 180 kr. I landstingsregi var priset för samma tjänst 300-350 kr. Ökade kostnader för kollektivtrafiken möter de nya huvudmännen med att ge ut än mer subventioner. Den procentuella andelen subventioner till denna verksamhet bara ökar. Att låta landstingens pengarullning fortsätta med hjälp av statliga bidrag i nuvarande ekonomiska läge är helt förkastligt. Det innebär dessutom att nödvändiga strukturförändringar och effektivisering av verksamheter nära nog uteblir. Herr talman! Om landstingen tar till vara alla de möjligheter till förändringar och besparingar som bevisligen finns, blir de begränsningar av statliga bidrag som moderaterna nu föreslår knappast märkbara i landstingens olika verksamheter. Herr talman!

Därför föreslår vi att det skall införas ett temporärt skattestopp. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till samtliga de reservationer som moderaterna står bakom.

Herr talman! Jag har också ett manuskript som nog skulle räcka för ett anförande under de tio minuter som jag anmält mig för, men jag är ganska övertygad om att såväl kammarens ledamöter som herr talmannen inte har någonting emot om jag avstår från att föra detta till kammarens protokoll. Vi har tidigare i vår diskuterat de kommunalekonomiska frågorna, och i finansutskottets betänkande 39 finns de starka argument som behövs i detta sammanhang nu när riksdagen strax skall ta sommarlov. Jag skall i dag inte ens ta upp Hans Peterssons i Hallstahammar kastade handske. De starka argument som finns i vårt betänkande tycker jag nu har förstärkts ytterligare sedan reservanterna har haft ordet. Herr talman! Jag yrkar kort och gott bifall till hemställan i finansutskottets betänkande 39.

Herr talman! Om inte handsken tas upp, blir det naturligtvis inte någon kastning och inte någon debatt. Jag kan bara beklaga att kommunernas ekonomi inte behandlades under förmiddagen, före partiledaromgången, så att vi hade fått diskutera problemen på ett riktigt sätt. Stympningen av denna viktiga debatt känns mycket otillfredsställande.
Herr talman! Jag skall säga till Hans Petersson i Hallstahammar att vi kanske får ytterligare tillfällen att ta upp debatten om kommunernas ekonomi.
Herr talman! Då hoppas jag verkligen att socialdemokratin återgår till sina ståndpunkter från oppositionstiden, så att förslagen kan få en betydligt positivare behandling från vårt partis sida. Som det nu är innebär regeringspolitiken ett fullföljande av den borgerliga politiken — och det kan vi aldrig acceptera.

Herr talman! Det är sista timmarna på riksmötet, och jag skall i likhet med flera andra här inte tala efter manuskript utan bara antyda det ämne jag hade avsett ta upp. Det gäller den likviditetsindragning som också är tänkt att gälla landets kommuner. Jag har ingenting emot denna metod att ta upp litet av den goda likviditet som finns i kommuner och landsting. Det jag tycker är felaktigt är att avgiften som skall levereras in från kommunerna och landstingen görs generell. Det kommer att gälla också kommuner och landsting — kanske inte så många, men det finns ändock sådana — som inte har någon växtkraft i sin ekonomi. De kommer att få välja mellan att höja skatten för att finansiera den här verksamheten eller att göra prutningar i befintlig verksamhet eller de kanske får låna för att inleverera avgiften till riksbanken. Det fanns i kompletteringspropositionen en antydan om att man skulle kunna ge dispens för vissa kommuner som i det här avseendet hade ett utsatt läge. Detta är inte kvar i den slutliga versionen, och utskottet har inte heller tillstyrkt den motion där jag och en kollega tog upp förslaget att få denna dispensmöjlighet genomförd. Utskottet säger att finansministern och regeringen föreslår att det extra skatteutjämningsbidraget ökar med 90 milj.kr. Detta skall kunna något mildra den utsatta situation som de kommuner jag här talar för kommer att hamna i. Jag hade hoppats att denna dispensväg i stället hade funnits. Jag undrar om det inte finns någon möjlighet att så småningom ändra på detta eller om förslaget kan, om inte annat, komma igen i kommande kompletteringspropositioner.

Herr talman! Jag vill så här i slutskedet av riksmötet kort beröra den motion som jag tillsammans med Jan Fransson och Lennart Pettersson inlämnat angående likviditetsindragning från företag. Motionen berör hur förslaget med generella åtgärder åsidosätter konkurrensneutraliteten inom handeln. Finansutskottet visar i betänkande nr 45 att man delvis förstått problemen, men man har, som jag ser det, inte dragit de riktiga konsekvenserna. Effekterna av förslaget kan bli att servicen försämras i glesbygden, där det ofta finns olönsamma försäljningsenheter, som indirekt drabbas av förslaget. Dessutom skapas en orättvisa som direkt bryter konkurrensneutraliteten. Den kooperativa företagsformen inom handeln kommer i strykklass jämfört med enskild handel. Konsumentkooperationen är organiserad i föreningar med som regel ett flertal försäljningsställen som ej redovisas som egna företag. Detta innebär att man passerar den lönesumma som angivits som gräns — 20 milj.kr. — för likviditetsindragning. De olika försäljningsenheterna skall konkurrera med exempelvis ICA, som är ett kedjeföretag, men vars försäljningsenheter är enskilda företag som slipper dessa belastningar. Det är en klar diskriminering av den kooperativa företagsformen. Jag vill här betona att jag är besviken över utskottets behandling av vår motion. Även om åtgärden är tillfällig kan dess effekt bli utomordentligt allvarlig för såväl konsumentkooperationen i dess helhet som för dess medlemmar. Vår förhoppning var att utskottet skulle ha tagit allvarligare på vårt förslag än det har gjort och begärt att regeringen undantar konsumentkooperationen inom handeln. Vi hemställer därför att regeringen utnyttjar möjligheten till dispens som gäller befrielse att betala in medel på likviditetskonto för konsumentkooperationen. Jag har, herr talman, inga förhoppningar om att få bifall till motionen mot ett enigt utskott, varför jag inte ställer något yrkande. Jag vill endast uttala min besvikelse över utskottets handläggning av frågan.

Herr talman! Vår svenska historia förtäljer att det funnits tider då staten berövade kyrkan dess silverskatt och dess egendom. Nu är i stort sett majoriteten i riksdagen i färd med att följa detta exempel, även om det inte sker på ett lika drastiskt sätt som under forna tider. För en tid sedan beslöt riksdagens majoritet att minska tidigare utgående statsbidrag till kyrkofonden från 88 milj.kr. till 44 milj.kr. Efter ett år skall bidraget upphöra. Detta bidrag var en kompensation för indragna direkta skatteutjämningspengar från staten till kyrkan. Skatteutjämningen betyder mycket för att de små och inkomstsvaga församlingarna skall kunna upprätthålla viktig verksamhet och kunna utöva just sådan verksamhet som församlingsborna önskar. Nu sker en utjämning över kyrkofonden. För att finansiera skatteutjämningen över kyrkofonden höjdes kyrkoavgiften från 10 öre till 16 öre. Det var en, tycker jag, mycket fin solidaritetshandling från de stora och rika församlingarna till de mindre. Men skall man nu gå längre på denna väg inger det bekymmer och skapar svårigheter. Därför blir inkomstbortfallet på 88 milj.kr. synnerligen kännbart. Detta har också enhälligt understrukits av två på varandra följande kyrkomöten. När nu den kyrkliga och kommunala beskattningen av juridiska personer upphör innebär detta också ett mycket stort inkomstbortfall. Bortfallet beräknas i 1982 års skatter till ca 170 milj.kr. Med den vinstutveckling som har skett och sker i de stora bolagen skulle beloppet säkert bli mycket högre under åren framöver. Nu föreslår regeringen och en bred utskottsmajoritet att kompensationen till svenska kyrkan endast skall utgå med 85 milj.kr., dvs. 50960 av det beräknade inkomstbortfallet. Detta kommer att betyda att en tidigare svår ekonomisk situation för de små och inkomstsvaga församlingarna kommer att bli ännu svårare i vissa fall. Det kommer också att särskilt drabba de församlingar, t.ex. i Stockholms innerstad, som inte har så många medlemmar, men som ändå har en omfattande verksamhet. Denna verksamhet kräver alla att församlingen skall upprätthålla. De flesta politiska partierna avlägger nu bekännelser om att vilja slå vakt om en ”heltäckande” öppen folkkyrka. Men det är endast centern som följer upp det i handling med det förslag som nu ligger på kammarens bord. Än är det inte för sent, herr talman, för syndare att omvända sig genom att rösta på reservation nr 10, till vilken jag yrkar bifall.

Herr talman! Riksdagen kommer om en stund att fatta beslut varigenom rätten för kommun att beskatta juridiska personer kommer att upphöra. Vi i centern har tillstyrkt att den reformen genomförs. I samband med detta beslut kommer emellertid effekten också att bli, att kommunernas inkomst av garantibeskattning kommer att upphöra. Jag har i en motion tillsammans med Elving Andersson yrkat på en förändring på det sättet, att den kommunala garantibeskattningen skulle kvarstå. Då man gjorde utredningar om förändringar i den kommunala beskattningen av juridiska personer tror jag inte att avsikten var att även garantibeskattningen skulle upphöra. Jag tycker att det är djupt beklagligt för många av de kommuner som har fått åta sig stora kostnader för att möjliggöra t.ex. stora industrietableringar. Detta är fallet för t.ex. Stenungsunds kommun i mitt eget hemlän. Men jag tänker också på den diskussion som vi hade i tisdags i denna vecka. Då beslutade vi om en fortsatt utbyggnad av vattenkraften. Många av de kommuner som har gått med på att älvsträckor inom kommunen skall byggas ut har ju kalkylerat med att detta skulle komma att medföra en ganska bra inkomst i form av garantibeskattning av företagen. Den kommer nu att upphöra. Visserligen kommer kommunerna nu att få en generell utjämning. Men eftersom vi varje år i riksdagen numera, på grund av det statsfinansiella läget, har diskussioner och fattar beslut som innebär försämringar för kommunerna på det sättet att de får minskade statliga stöd, kan vi vara ganska övertygade om att den nu beslutade utjämningen säkerligen kommer att minskas eller kanske helt slopas. Dessutom är det ett ganska krångligt system som vi nu övergår till.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

Finansutskottets betänkanden angående statsbudgeten föreligger nu, och utskottet har hemställt att ärendena skall företas till avgörande efter endast en bordläggning. Det finns vid sådant förhållande inte någon anledning att dröja till kl. 19.30 med det slutliga ställningstagandet till finansutskottets betänkanden. Jag får erinra om stadgandet att beslut som fordrår anslutning från särskilt flertal alltid skall fattas genom omröstning. z Jag föreslår att kallelse utfärdas till arbetsplenum kl. 17.10. Om inte mer än hälften av kammarens ledamöter röstar ja har kammaren avslagit förslaget om tidigareläggning av ifrågavarande sammanträde.

Herr talman!

Låt mig vända mig till herr talmannen och hans kolleger med ett oreserverat erkännande för den skicklighet, den oväld och det obegränsade tålamod med vilket ni lett kammarens förhandlingar. Riksdagens beslut är av avgörande betydelse för land och folk, inte bara i fråga om dagsproblemen utan också i avseende på framtidsutvecklingen. Det gångna riksdagsåret har kännetecknats av tunga, genomgripande politiska beslut, som kommer att prägla samhällsutvecklingen åren framöver. I ett viktigt avseende vågar vi se en förbättring på ett område, som under senare år hos oss alla framkallat oro. Det för nationen så farofyllda underskottet i våra ekonomiska förbindelser med omvärlden har på ett avgörande sätt förbättrats. Förlusten har eliminerats, och utvecklingen ger t.o.m. förhoppning om att den skall förändras till ett mindre överskott. Det ger oss chansen att börja avbetala våra utlandsskulder och reducera räntekostnaderna på dessa. Vi har möjligheter att på nytt som nation känna oss fria och oberoende i förhållande till omvärlden. Våra säkerhetsmarginaler är emellertid begränsade och ger sannerligen inget utrymme för något överdåd. Till de ljusa inslagen hör att svenskt näringsliv visar slagkraft och framtidstro. På nytt vågar man satsa på expansion och utbyggnad. Den ännu olösta men för oss alla viktigaste frågan — att ge svenska folket arbete och full sysselsättning — bör från dessa utgångspunkter kunna betraktas med större optimism än tidigare. När jag avstår från att referera de avgörande politiska händelserna under det gångna riksdagsåret, vet jag att både talmannen och ledamöterna håller mig räkning härför. Jag skall dock tillåta mig att erinra om att riksdagen varje år i avslutningsskedet ställs inför en ganska orimlig arbetssituation. Vi har alla i stor utsträckning ansvar härför. Vi klagar häröver — ibland ganska högljutt — men har hitintills misslyckats med att åstadkomma en förändring. Problemet står kvar och är värt att allvarligt övervägas och prövas. Jag hörde till min glädje att detta är föremål för herr talmannens stora intresse. Vi hoppas på lysande åtgärder i anledning härav. Herr talman! Vi tackar för talmannens vänliga sommarhälsning och vill återgälda den i förhoppningen om att vi allesammans skall gå mot en efterlängtad sommarledighet som gör det möjligt att med förnyade krafter fysiskt och intellektuellt ta itu med våra maktpåliggande arbetsuppgifter kommande höst. Jag önskar herr talmannen, hans kolleger och medarbetare en lugn och vilsam sommar!

I det jag framför till ålderspresidenten ett tack för hans vänliga ord, förklarar jag 1983/84 års riksmöte avslutat. 4§ Kammaren åtskildes kl. 17.23.

Herr talman! Gösta Andersson har mot bakgrund av att AB Fogelfors-Hus i Högsby kommun försatts i konkurs frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att göra för att vända utvecklingen i en positiv riktning i Fågelfors. Den svaga byggmarknaden har drabbat trähusindustrin över hela landet, och branschen är inne i en svår omstruktureringsfas. Jag är medveten om att konkursen vid AB Fogelfors-Hus utgör ett hårt slag för såväl Fågelfors samhälle som Högsby kommun. Jag hade också omedelbart efter konkursen överläggningar med kommunen och landshövdingen och diskuterade alternativa vägar att angripa problemen. Diskussioner om detta pågår fortfarande, och jag kan därför inte säga något om resultatet. Jag har vidare erfarit att länsstyrelsen i Kalmar län i samverkan med länsarbetsnämnden, utvecklingsfonden och Högsby kommun har tillsatt en grupp som arbetar med sikte på att söka lösa den för bygden svåra situationen. Skulle gruppens arbete leda fram till projekt som kan leda till nyetablering vill jag erinra om att länsstyrelsen förfogar över medel som kan användas för att stödja nya verksamheter. Även länets utvecklingsfond har möjlighet att medverka med finansiellt stöd.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret på min fråga. Jag har med min fråga velat göra industriministern medveten om hur allvarligt läget är i Högsby kommun, speciellt i Fågelfors. Trots högkonjunktur har arbetslösheten ökat kraftigt i Högsby sedan regeringen Palme trädde till. Läget blir ännu värre om regeringens byggpolitik definitivt slår ut husfabriken i Fågelfors. Redan har kommunen förlorat nära 300 personer sedan socialdemokraterna övertog regeringsmakten. Länsmyndigheterna siar om en fortsatt kraftig avfolkning av bygden om den här utvecklingen får fortgå. Fågelfors och bygderna omkring kan komma in i en så svår ond cirkel att det blir svårt att vända utvecklingen i rätt riktning. Industriministern tillhör de riksdagsledamöter som häftigast och i ganska hårda och fräna ordalag kritiserade strängt taget alla företagsnedläggningar som skedde under den förra regeringen. Därför hade jag räknat med att industriministern hade vilja och intresse att sätta in kraftfulla åtgärder för att just rädda sysselsättningen i Fågelfors. Som jag tolkar svaret tillförs inte Fågelforsbygden och Högsby kommun några nya resurser. Därför är det svårt att se att detta leder till någon konkret lösning på de allvarliga problem som har uppstått i området. Jag hade förväntat mig en rad åtgärder. Bl.a. skulle det behövas ett kraftigt kapitaltillskott för just industriutveckling i Högsby. Det betraktar jag som en angelägen insats. En sådan åtgärd skulle vara betydligt mer motiverad än t.ex. de hundratals miljoner som socialdemokraterna drev fram till det dödsdömda Öresundsvarvet. En rejäl insats, inkl. ett glesbygdsprojekt i Fågelfors, borde anses rimlig. I stället för att kraftigt minska beredskapsmedlen till Kalmar län borde regeringen ha ökat dem för att rädda sysselsättningen tills fasta jobb hinner skapas inom detta område. Här finns alltså mycket att göra, exempelvis att sätta in åtgärder för upprustning av vägnätet. Jag förväntar mig att industriministern aktivt engagerar sig. Befolkningen i Fågelforsområdet har verkligen rätt att ställa krav på kraftfulla, positiva insatser.

Herr talman! Per Westerberg har frågat om jag är beredd att ompröva arvsoch realisationsvinstsskatten på främst börsnoterade aktier så att vissa — enligt hans uppfattning — stötande inslag undanröjs. Nr 6 Utgångspunkten för Per Westerbergs fråga är i första hand konsekvenserna av våra nuvarande arvsskatteregler i ett fall där en avliden person efterlämnar börsaktier som undergår kursfall. Vid arvsbeskattningen värderas sådana aktier till börskursen på dödsdagen, och normalt tas inte hänsyn till kursfall som kan ske under tiden efter dödsfallet. Jag vill dock upplysa Per Westerberg om att gällande arvsskattelagstiftning, för det fall att kursnedgången på aktierna är betydande, anvisar en möjlighet till nedsättning av det värde som skatten skall beräknas på. Det är regeringen som efter ansökan prövar sådana frågor. Per Westerberg tar också upp realisationsvinstsbeskattningen. Efter vad jag kan förstå syftar han då på det förhållandet att arvsbeskattningen f.n. sker utan att hänsyn tas till den latenta realisationsvinstsskatteskuld som kan sägas belasta värdet av aktierna. I den delen vill jag framhålla att det ingår i den nyligen tillsatta arvsoch gåvoskattekommitténs uppdrag att överväga frågan om ett sådant hänsynstagande. Mot bakgrund av vad jag nu sagt är jag inte beredd att förorda några åtgärder av det slag Per Westerberg efterlyser.

Herr talman! Först ber jag att få tacka finansministern för svaret på min fråga. Det är nu en gång för alla så att stora förmögenheter beskattas mycket hårt vid arvsskiften. Inte minst finansministern själv har varit med om att skärpa arvsbeskattningen upp till 70 96 på toppen vid stora förmögenheter. Han har även varit med om att skärpa beskattningen av realisationsvinster när det gäller börsnoterade aktier. Denna kombination har i fallet Sally Kistner, som kanske varit det mest omtalade under det senaste året, gjort att först 70 90 av en av Sveriges största förmögenheter går bort i form av arvsskatt och att arvingarna därefter måste sälja aktierna för att kunna betala arvsskatten, varvid ytterligare ca 25 90 av förmögenheten går bort i form av realisationsvinstsskatt. 95 90 av arvet försvinner således genom beskattning. Som finansministern mycket riktigt påpekar, finns det, om aktierna faller efter dödsdagen, möjligheter att ansöka hos regeringen om att få nedsättning av arvsskatten. Jag tycker ändå att det borde vara stötande även för finansministern att man genom arvsbeskattningen beskattar en direkt skatteskuld och på det sättet får denna extremt höga beskattning av just börsnoterade aktier. Det vore angeläget även ur konkurrenssynvinkel att på sikt få en anpassning av såväl arvssom realisationsvinstsskatterna till vad som gäller i våra närmaste konkurrentländer ute i Europa. Vi har ju sett hur många, inte minst människor med både kapital och skickliga hjärnor, försvinner ut ur landet. Fallet Sally Kistner kan naturligtvis i detta avseende vara ett varnande exempel, som är mycket tragiskt ur Sveriges synvinkel. En äldre företrädare för socialdemokraterna, Tage Erlander, sade i Veckans Affärer förra veckan att han tyckte att man kanske hade gått litet väl 89 långt när det gäller arvsbeskattningen, och då i synnerhet på mindre och medelstora familjeföretag. Av den orsaken skulle jag vilja ställa två följdfrågor till finansministern. För det första: Är finansministern beredd att långsiktigt verka för någon form av harmonisering av gällande arvsoch realisationsvinstsskatteregler i Sverige med dem i våra närmast berörda konkurrentländer? För det andra: Anser verkligen finansministern det vara lagstiftarens intentioner att just börsnoterade aktier arvsskattemässigt skall beskattas med upp till 95 2, vilket vida överstiger arvsskattebelastningen på all annan egendom?